Herr talman! Eftersom frågan om tredje lagutskottets ställningstagande i detta ärende har behandlats såväl här i debatten som i Kungl. Maj:ts skrivelse tar jag mig friheten att här säga några ord.

Det antyddes då också klart att vi var beredda att möta socialdemokraterna på halva vägen, alltså att acceptera en övergångstid på tre respektive fem år. Vi lyckades emellertid inte vinna någon förståelse för den saken hos motparten. Det är beklagligt att vi som representerar mittenpartierna i utskottet i skrivelsen från regeringen stämplas för att ha agerat på ett sätt som uteslutit möjligheterna till enighet. Vi har tvärtom vid flera tillfällen betonat att enighet i stort råder i denna fråga och att det bara är på ett par punkter som vi har en annan bedömning av hur man på bästa och smidigaste sätt skall kunna avveckla hyresregleringen. Vi har sagt att vi är beredda att kompromissa när det gäller övergångstiderna, och vi har föreslagit tillsättandet av en delegation för att nå enighet. Ingenting av detta har accepterats av motparten. Vem som sålunda har agerat så att enighet icke kunnat uppnås är en fråga som jag överlåter till var och en att själv bedöma. Vi kan för vår del inte acceptera att saken framställs som om mittenpartierna skulle ha orsakat situationen. Det är enligt min uppfattning helt andra omständigheter som föranlett tillbakadragandet av propositionen. Det har i dag vid flera tillfällen talats om valtaktik. Herr Bengtsson i Varberg exempelvis sade att om man hade följt kompromissförslaget på tre och fem år, skulle centern ändå kunnat utnyttja detta i valrörelsen genom att säga att den tvingats till en kompromiss men hade önskat få längre övergångstid. Men det var ju vi som föreslog en kompromiss, det var vi som önskade diskutera möjligheterna till en överenskommelse. Det är beklagligt att man från socialdemokratiskt håll ser så valtaktiskt på denna fråga, att man glömmer bort de berörda parterna, hyresgästerna och andra parter på bostadsmarknaden. Har inte oppositionspartierna rätt att i någon fråga — och som här i detaljfrågor — ha en avvikande mening? Här gällde det bara om man skulle förlänga övergångstiden med ett år, d.v.s. om den skulie vara två och fyra år eller tre och fem år. Det måste väl ändå framstå klart för alla och envar, att det inte är denna motsättning som är anledning till tillbakadragandet.
Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka mitt djupa beklagande över vad som inträffat. Regeringen har i extra konselj försökt återkalla den stora och viktiga propositionen om en ny hyreslagstiftning. Riksdagens båda kamrar har tidigare remitterat denna proposition till tredje lagutskottet, som lagt ned ett stort och tidsödande arbete på att ta ställning till de olika avsnitten i regeringens proposition och därav föranledda motioner. Lagutskottet har fat tat protokollfästa beslut på sina ställningstaganden och utskottet hade att färdigställa sitt utlåtande i går. Under arbetet härmed möts utskottet av beskedet att regeringen beslutat att återta sitt förslag. Med en enda gång har man ändrat sitt tidigare beslut och uppskjutit frågan till en oviss framtid. Om man läser regeringens motivering, blir man minst sagt förvånad. Regeringen skyller på andra partier och talar om att enighet ej kunnat uppnås i riksdagen. När har man tidigare begärt full enighet om ett förslag som regeringen lägger fram? Har detta någonsin tidigare — med såvitt jag vet ett enda undantag — hindrat regeringen från att lägga fram sina förslag? Avser man att införa den ordningen, att regeringen skall ta tillbaka ett förslag om den misstänker att det inte råder full enighet om detta i riksdagen? Hur skall riksdagen då kunna arbeta och hur skall ett utskott då kunna arbeta? Hur skall regering och riksdag då gemensamt kunna stifta lagar? Det måste dock i politiken kunna begäras att en regering står för vad den gjort och sagt. För politikernas och därmed statsmakternas anseende — vilket herr Hedlund var inne på är regeringens åtgärd förödande. Alla riksdagens ledamöter, oavsett om vi kan anses vara medskyldiga eller ej, kommer att träffas av allmänhetens dom. Jag beklagar, herr talman, att ett sådant steg har kunnat tas av en svensk regering. Jag vill sedan göra några kommentarer till dagens debatt på regeringsnivå. Det är inte angenämt för en åhörare att lyssna på sådana taktiska spekulationer som har framförts av herr Sträng. De verkar, såsom herr Bohman framhåller, som en bumerang. Då är ierr Hermansson skickligare. Denne säger med triumf i rösten, att nu blir det som hans parti har föreslagit. Herr Sträng har tidigare tagit tillbaka det yttrande som har föranlett stora rubriker i dagens tidningar med uttryck som »fiffel» och »manipulationer» om vad som skett i utskottet. Jag vill ändå anhålla att herr Sträng uttrycker sig så, att tidningarna inte får anledning att skriva på detta sätt. Något måste ändå ha sagts, men jag noterar som sagt att herr Sträng har tagit tillbaka det. Justitieministern gjorde i sitt senaste inlägg ett uttalande som jag också tycker något bör kommenteras. Justitieministern sade att hans experter sedan några dagar tillbaka varit sysselsatta med att omarbeta hyresregleringslagen. Sedan hur länge, herr justitieminister? Är det sedan förra veckan? Är det, såsom herr Hedlund menar, ett skådespel vi har bevittnat, och har regeringen redan under förra veckan beslutat att dra tillbaka propositionen? Det kan verkligen finnas anledning att få detta klarlagt. Hurudana är de instruktioner som herr Kling har lämnat till sina medarbetare och när blev de utformade? Ja, som agerande i utskottet frågar man sig nu vad som kommer att hända. Frågan bör emellertid rätteligen enligt min mening ställas på följande sätt: Vad bör nu i all rimlighets namn hända? Min uppfattning är att sakbehandlingen av ärendet bör ske i lagutskott. Herr Wedén har redan tidigare ställt ett yrkande om remiss av Kungl. Maj:ts skrivelse nr 174 till lagutskott, och jag ber att få instämma i detta yrkande. Om yrkandet till äventyrs icke bifalles av kammaren, hemställer jag att kammaren måtte besluta att icke godkänna återtagandet av propositionen.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt för att lägga till rätta ett par felaktiga påståenden, som jag inte tycker skall få stå oemotsagda. Det första gjordes av finansministern, som sade att utredningen föreslog en övergångstid av tre år för storstads områdena medan regeringen ville ha en fyraårig övergångstid. Det verkliga förhållandet är att utredningen inte föreslog någon som helst övergångstid av den typ som regeringen nu önskar genomföra, utan vi angav olika tidpunkter för avvecklingen av hyresregleringen. Vi föreslog att den skulle avvecklas den 1 januari 1968 i orter utanför storstadsområdena och den 1 januari 1970 inom storstadsområdena. Dessutom ingick i vårt förslag en metod, som skulle innebära en viss uttänjning av verkningarna. När det gäller de orter, där avvecklingen skulle ske den 1 januari 1968, skulle verkningarna fullt ha slagit igenom någon gång under 1969. Regeringen har alltså gått in för en annan konstruktion än vad utredningen på denna punkt föreslog. Det andra felaktiga påståendet gjordes av herr Svenning. Jag hörde inte själv hans anförande, men han lär ha påstått att jag för ett par år sedan väckte en motion om hyresregleringens avveckling. Om detta är bara att säga, att jag aldrig väckt någon motion om hyresregleringens avveckling. Däremot har jag framställt en interpellation i frågan — inte för ett par år sedan utan för fem år sedan. Det var en mycket oskyldig interpellation, och jag skulle nästan beundra herr Svenning om han kan göra någon höna av den fjädern.

Regeringen tassade fram mycket försiktigt med den regionala avvecklingen från början.

Jag måste framhålla att jag under den tid jag här i riksdagen talat i bostadsfrågor — alltså under bra många år — vid flera tillfällen haft frågan om hyresregleringen uppe. Framför allt har jag tagit upp denna fråga för att varna dem som talat om en hastig avveckling av hyresregleringen. Jag har framhållit hur hela bostadsmarknaden blivit snedvriden och att det är nödvändigt med en successiv och försiktig avveckling. Jag skall inte trötta med många citat, men jag vill ta ett citat från 1965 som exempel på hur jag resonerat tidigare. Jag sade då: Min slutsats blir att marknaden nu är så grundligt snedvriden att den inte kan vridas rätt på en gång. På bristorterna måste avvecklingen av hyresregleringen ske under viss kontroll. Vi får liksom reglera oss ur den situation som vi har reglerat oss in i. Motiveringen för slutsatsen lydde bl.a. så här: I många fall ligger hyrorna i välbelägna lägenheter långt under de marknadshyror som skulle gälla för dessa lägenheter om bostadskonsumenternas värderingar fick fälla utslag. Om denna snedvridning rättades till med en gång och dessutom till denna normala hyreshöjning adderades en knapphetsprisstegring, skulle det tydligen bli fråga om mycket betydande hyreshöjningar. Därför förordade jag att avvecklingen skulle ske under kontroll. Jag skulle, herr talman, bestämt vilja påstå att det förslag som folkpartiets motionärer framlagt om en ökning av övergångstiden från fyra till sex år på intet sätt strider emot vad jag tidigare sagt beträffande hyresregleringens avveckling eller vad som framförts från folkpartiets övriga representanter i riksdagen om denna avveckling. Jag måste säga, att jag häpnade när jag i dag hörde justitieministern och finansministern beskriva vårt agerande i hyresfrågan. Dessa herrar måtte ha lyckats fullständigt avskärma sig från vad som skett i dessa frågor här i riksdagen under ett antal år, eftersom de kan ge en så komplett felaktig beskrivning av vårt handlingssätt. Jag påstår bestämt att förslaget i fp-motionen inte strider mot vad som från vårt håll sagts i riksdagen. Vi har kraftigt understrukit att det är nödvändigt med en försiktig och långsam avveckling och att vi måste se till att det blir möjligt att låta en avveckling ske på så sätt. Men då är det väl naturligt att ställa frågan till mig varför jag inte skrev under den motion som väcktes från folkpartiets sida, om jag tyckte att förslaget inte stred emot de synpunkter jag tidigare framfört om hyresregleringens avveckling. Det var inte därför att jag fruktade att regeringen, om vi lade fram denna motion, skulle återta förslaget om ny hyreslag. Jag får visserligen erkänna att jag då och då tänker illa om regeringen, men så illa har jag aldrigt tänkt. Jag var inte heller påverkad av det argument som herr Svenning anförde, även om det kan tåla att diskuteras. Herr Svenning sade att dessa övergångstider kan leda till en viss sugning uppåt av hyrorna. När en hyresnämnd skulle avgöra om en begärd hyra är oskälig, skulle den nämligen på grund av att höjningen uppdelas på flera år vara litet frikostigare med sina medgivanden. Jag medger att det kan ligga en viss risk i detta förhållande. När en hyresnämnd står och väger i valet mel lan om en hyreshöjning skall godtas eller inte kan vetskapen om att denna skall uppdelas på flera år göra nämnden mera benägen att godta den. Jag tror emellertid inte att det i det avseendet gör någon skillnad om höjningen fördelas på fyra eller fem eller sex år. Denna verkan kommer att inträda i alla fall. Tror man att den skulle bli mycket stor, skall man gå emot även regeringsförslaget om fyra år. Enligt min mening är dock risken inte så överhängande. Den enkla förklaringen till att jag inte skrivit under motionen är att eftersom jag i utredningen varit med om att konstruera de spärrar som vi föreslog har jag litet större tilltro till dem än de personer har som inte har varit med. Det är alltså fråga om något skilda bedömningar av hur det kommer att bli med hyresehöjningarna när regleringen avvecklas. Jag tycker inte att det är något märkvärdigt att motionärerna och jag har olika meningar. Statsrådet Geijer, som också var med i utredningen, har trots att han sitter i regeringen fått finna sig i att denna har ändrat på utredningens förslag. Jag kan inte finna det mera underligt att vi har kommit till skilda uppfattningar. Jag vill uttrycka min förvåning över att regeringens talesmän, när de ordar så brett om att det måste råda enighet för att förslaget skall kunna genomföras, alldeles uraktlåter att nämna de motioner om ändringar som lagts fram från det egna lägret och som faktiskt går längre i vissa avseenden. Behövs det inte enighet inom det egna partiet för att ni skall genomföra lagändringen? Är det bara enighet med mittenpartierna ni behöver? Den frågan finns det all anledning att ställa. Till slut vill jag beklaga att det gick så här.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Gustafsson i Skellefteå erkänner att de risker med de längre Öövergångstiderna som jag har påtalat kan uppstå. Jag tror att han med den erfarenhet han äger av bostadsmarknaden hyser samma betänkligheter. Därför går jag ut från att herr Gustafsson tar avstånd från motionerna, eftersom han inte skrivit på dem. Det måste ha skett just av dessa skäl; det kan inte finnas någon annan anledning. Frågan om avveckling även på vissa bristorter är emellertid inte så oskyldig som herr Gustafsson i Skellefteå påstår. Det är riktigt att det var en interpellation; det är omöjligt att i en hast komma ihåg alla detaljer. I denna interpellation frågar herr Gustafsson: »Är herr statsrådet beredd att försöksvis upphäva hyresregleringen i ett antal medelstora städer med viss kvardröjande bostadsbrist, av mindre omfattning, för att därigenom vinna erfarenhet av vilka verkningar som uppstår om hyresregleringen avvecklas innan full balans uppnåtts mellan tillgång och efterfrågan på bostäder?» Innebär inte detta ett ställningstagande för att avvecklingen borde påskyndas? Jag vill tillägga att vi inom hyresgäströrelsen var mycket besvärade av detta ställningstagande därför att vi tidigare knappast hade mött det från folkpartiets sida. Vid besvarandet av denna fråga sade dåvarande socialministern Torsten Nilsson: »Frågan är vad ett sådant försök är värt och vilka risker det innebär. Om experimentet misslyckas blir det de som bor på experimentorterna som får betala kostnaderna i form av högre hyror.» Detta är väl ändå ett konstaterande som vi kan anteckna. Jag själv yttrade följande — jag citerar bara första stycket: »Herr talman! Jag noterar först att berr Nyberg i likhet med herr Gustafsson i Skellefteå och andra i utskottet kunde tänka sig en avveckling av - hyresregleringslagen, dock icke i sin egen hemort. Som vi har hört, är det på det sättet man resonerar. Man vill gärna experimentera, men man vill inte experimentera i sin egen hemort. Det är där skillnaden ligger i uppläggningen.» Jag tycker man kan notera även detta. Debatten som förts här har visat en del ställningstaganden. Jag skulle i egenskap av ordförande för en av landets största hyresgästföreningar, nämligen föreningen i Malmö med nära 40 000 medlemmar, vilja lämna en kort översikt över hur vi ser på frågan. I den nya lagen finns det otvivelaktigt fina ting. Där är sålunda reparationsskyddet för hyresgästerna och skyldigheten för fastighetsägaren att reparera lägenheterna betydligt bättre utbyggt, vidare finns det lagfäst bytesrätt, förstärkt besittningsskydd och bättre skydd för tjänstebostadshyresgäster. Men trots vissa spärregler och prövningar av oskäliga hyreshöjningar finns det ändå risker för att hyresgästerna kan komma i besvärliga situationer när det gäller hyrorna. Detta är det viktiga. Vi har i utskottet tagit upp frågan om tryggheten för hyresgästerna, och jag kan nämna att en skrivning hade gjorts i enighetens tecken i avsikt att öka tryggheten för dem. I utskottets hemställan fanns dels denna skrivning medtagen och dels en hemställan att uppdraga åt Kungl. Maj:t att med största uppmärksamhet följa utvecklingen på hyresmarknaden och företaga snabba ingripanden, om så skulle erfordras. Varför har vi skrivit detta? Jo, vi menar att om vi får en övergångstid på fyra år, så skall det bli möjligt för regeringen att så fort oskäliga hyreshöjningar uppträder på hyresmarknaden ögonblickligen ingripa, utan att be höva vänta i fyra år. Det är denna skrivning som vi velat lägga fram, och det är därför som det inte behövs någon längre övergångstid, eftersom regeringen enligt förslaget skulle få snabba handlingsmöjligheter. Efter den uppläggningen har utskottets utlåtande skrivits. Det har här talats om förhållandena i Danmark på detta område. Låt mig bara konstatera, att man i Danmark har beställda hyreshöjningar för åtta år framåt. Det är väl ingen som på allvar Önskar att vi skall gå in för ett sådant system här. Jag skulle också vilja säga att jag hela tiden har varit skeptisk mot den uppläggning som nu gjorts. Jag citerar vad jag yttrade onsdagen den 19 maj 1965, då jag till herr Bengtson i Solna sade följande som svar på frågan, huruvida hyreslagstiftningen är social: »Ja, den är i högsta grad social. Vad skulle inträffa på hyresmarknaden om det inte fanns en skyddslag? Denna har tillkommit som ett skydd på grund av en bristsituation. En reglering kommer till på detta sätt och den måste vara kvar så länge det finns en risk att bristen utnyttjas hänsynslöst. Vad som skall ersätta hyresregleringslagen är en allmän, nyreviderad hyreslag där de viktigaste punkterna bör vara besittningsskyddet och, som jag också hoppas, en effektiv kontroll av' oskäliga hyror.» Det är på detta vi byggt vår uppläggning. Jag skulle vilja sluta med att säga, att om det råder sådan oro i hyresgästkretsar som framgår av folkpartimotionerna, så kommer denna att stillas genom den nu vidtagna åtgärden från regeringen. En förlängning av hyresregleringslagen är i dagens läge en garanti för en trygghet mot oskäliga hyror och en säkerhet i fråga om besittningsskyddet. Jag tycker att herr Ohlin m.fl. egentligen borde rikta en tacksamhetens tanke till regeringen, som nu har klarat av bekymren genom att skapa en sådan garanti för både bostadsoch affärshyresgäster.
Herr talman! Min interpellation gällde egentligen att jag vill få till stånd en försöksverksamhet på några större platser för att vi något innan balans blivit uppnådd därigenom skulle kunna se verkningarna av en avvecklad hyresreglering. För att kunna ta ståndpunkt till en fortsatt avveckling borde vi göra sådana experiment. Jag upprepar att om herr Svenning kan göra en höna av den fjädern, beundrar jag honom. Herr Svenning sade sedan att det var tydligt att jag ansåg att det var vissa risker förenade med hyresregleringens avveckling. Han ville att jag av denna anledning skulle ta avstånd från motionärerna. Skillnaden mellan mig och motionärerna ligger däri, att dessa tror mera på riskerna än vad jag gör. Jag tror mera på de spärrar som vi har konstruerat i kommittén. Jag tror inte att man av mig kan kräva att jag av den anledningen skall ta avstånd från en motion, som syftar till att göra övergångstiden längre och därmed försöka motverka hyreshöjningar.

Herr talman! Det är med en viss förvåning jag har åhört senare delen av diskussionen. Jag var på förmiddagen förhindrad att höra inledningen. Jag är förvånad över att de borgerliga reagerar på det sätt de gör. Av förklarlig anledning är det för mig angeläget att uttala ett varmt tack till regeringen för att denna nu dragit tillbaka propositionen.

De borgerliga kan säga att de inte bryr sig om denna oro, eftersom det är fråga om de lägsta inkomsttagarna och de svagare i samhället som har svårt att försvara sina rättigheter.

Folkpartiet och centerpartiet förefaller nu försöka dansa efter melodin »Uppå källarbacken, uppå källarbacken har jag min vän». Än slinker det hit och än slinker det dit, och nu förefaller det som om mellanpartierna har slunkit ned i ett dike. Jag hoppas att de, när de har tagit sig upp ur diket, har funnit någon linje för sitt handlande. Jag utgår inte från att de skall kunna finna någon principiell linje, men de borde väl ändå veta från den ena dagen till den andra vad de vill. Det är ganska märkligt att centerpartiet, som en gång talade om att det var landsbygdspartiet, nu helt och fullt tycks ha accepterat de principer som det konservativa blocket företräder. Herrarna och damerna i mellanpartierna har liksom ett visst djur velat ha två inoch utgångar.

När regeringen i går beslöt att dra tillbaka propositionen hälsade naturligtvis jag det med största tillfredsställelse, eftersom detta var vad jag hela tiden hade önskat. Bostäder skall inte lämnas ut åt spekulativa intressen. Bostadsfrågan är av central betydelse för människorna liksom lokalfrågan för mindre affärsidkare och hantverkare. Det är självklart att vi i den situation som råder i dag och som kommer att råda för all framtid tvingas att vidta effektiva skyddsåtgärder för dem. Herr talman! Jag uttalar min glädje över regeringens åtgärd. Jag har inte kunnat underlåta att ge uttryck för min tacksamhet mot regeringen. Det skådespel som vi har fått bevittna här i kammaren bör vi uppfatta så, att en som har fått stryk måste gråta även om det är krokodiltårar. Jag tycker verkligen att krokodiltårarna från centerpartiet och folkpartiet kan fortsätta att rinna. De kommer inte att lindra plågorna, men när man skall ha samlingen vid pumpen kanske damerna och herrarna från centerpartiet och folkpartiet kan få litet att dricka av den sura vällingen. Vi önskar dem lycka till på deras vingliga stråt. Om ni skulle komma upp ur diket, försök då att åtminstone skaffa er en bättre kompass än den stormskadade som herr Ohlin en gång hade när han satt vid rodret.
Herr talman! Jag skall inte ta upp de överdrifter som herr Lundberg gjorde sig skyldig till, när han från denna talarstol angrep mittenpartierna för deras hållning i denna fråga. Vi är så vana vid att herr Lundberg använder sådana uttryckssätt att vi inte fäster stort avseende vid dem. Jag skall endast göra ett par andra anmärkningar. gas tillbaka, framhåller regeringen, att folkpartiet och centerpartiet genom sitt agerande bl.a. har bidragit till att skapa oro bland hyresgästerna. Herr Lundberg har motionerat om avslag på denna proposition just därför att han och med honom tydligen många medborgare i landet känner oro för innehållet i propositionen. Man tar alltså sakerna i kronologiskt felaktig ordning när man säger, att det är mittenpartiernas motion som förorsakat denna oro. Den fanns ju dessförinnan och har föranlett bl.a. herr Lundberg att motionera. Herr Lundberg är vidare mycket angelägen att understryka de svårigheter, som skulle bli följden för mindre affärsidkare och hantverkare om denna lagstiftning genomfördes. Låt mig bara framhålla, att det såväl från folkpartiets som centerpartiets sida föreligger motioner, vilka redan — åtminstone preliminärt — behandlats i utskottet och i vilka det föreslås att man skulle införa ett direkt besittningsskydd även för de mindre affärsidkare och hantverkare, som herr Lundberg ömmar för. Jag vill alltså helt enkelt påstå, att den gruppen har vi inte glömt inom mittenpartierna. Till slut vill jag bara säga, att herr Lundbergs anförande i något egendomlig dager ställer det påstående som tidigare gjorts, att man inom det socialdemokratiska partiet skulle vara enig om det förslag som framlagts.

Herr talman!

Min motion är ett uttryck för oro och för den principiella uppfattningen, att bostaden icke skall vara föremål för spekulativa intressen och att vi skall ha en mättad marknad innan vi vidtar åtgärder av detta slag. Att jag är orolig för de mindre affärsidkarna är ganska naturligt, eftersom jag sett huru de fått det, när de stora försäkringskoncernerna rivit sina hus och byggt jättepalats. Vi vet vad följden härav blivit.

Det är beklagligt att socialdemokratin ensam får föra dessa gruppers talan.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att delta i denna debatt, eftersom regeringens ledamöter så tydligt klarlagt orsakerna till den uppkomna situationen. Det som ändå föranlett mig att begära ordet var den beskrivning av arbetet i tredje lagutskottet som givits. Låt mig först slå fast att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet betraktat Kungl. Maj:ts proposition nr 141 som en kompromiss när det gällt de grundläggande frågorna. Att kompromissa om en kompromiss var för oss helt otänkbart. Speciellt otänkbart var det med tanke på den motivering som mittenpartierna anförde i sina motioner. Vi socialdemokrater i tredje lagutskottet var emellertid besjälade av tanken att försöka lösa problemet på ett för hyresgästerna så lyckligt sätt som möjligt. Vi försökte i utskottet att vinna gehör för ytterligare skyddsåtgärder för hyresgästerna, men alla dessa förslag — som skulle ha givit hyresgästerna ett bättre utgångsläge inför hyresregleringens avskaffande — vägrade mittenpartiernas representanter att stödja. Dessa socialdemokratiska tilläggsförslag som helt låg inom de politiska möjligheternas ram och som på intet sätt berörde principfrågan i stort skulle, om de stötts av mittenpartierna, ha onödiggjort den situation som nu uppkommit. Men man ville helt enkelt inte vara med om att skriva in ytterligare skyddsåtgärder för hyresgästerna. Syftet var sannolikt tvåfaldigt: dels skulle man plocka röster bland hyresgästerna genom sina motioner, dels skulle man möjliggöra för hyresvärdarna att ta ut större hyror vid avvecklingen om Övergångstiden i storstadsregionerna sattes till sex år. Man har under debatten gjort gällande att det skulle vara kommunisternas agerande som låge bakom socialdemokraternas sätt att driva frågan i lagutskottet. Låt mig först påminna kammarens ledamöter om ett för alla väl känt förhållande, nämligen att det inte finns någon kommunistrepresentation i tredje lagutskottet. Detta är emellertid en fråga av mindre vikt. Men jag tycker att det är väl magstarkt när man därtill påstår att kommunisterna ligger bakom alla skriverier som förekommit under de senaste veckorna i denna fråga. Jag frågar mig: Är det en kommunist som författat följande rubrik i den liberala Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning fredagen den 1 december: Kling lägger fram förslag till hyresregleringens avskaffande — 50-procentiga hyreshöjningar i Göteborgs centrum. Nej, herr talman, alla skriverier som förekommit i de liberala tidningarna har sin grund i de motioner som väckts av mittenpartierna och som fått denna beklagliga utveckling till följd, därför att man i utskottet vidhöll sina omöjliga motionskrav.

Herr talman! Det var närmast herr Nybergs uttalande att han uppfattat situationen i tredje lagutskottet så, att socialdemokraterna gav ett ultimatum, som föranledde mig att begära ordet. Jag vill mycket bestämt säga ifrån, att när jag i tredje lagutskottet tog ställning mot kompromissförslaget om en övergångstid på fem år så var det mot den bakgrunden — detta har också herr Gustafsson i Skellefteå varit inne på att hyreslagstiftningssakkunniga hade föreslagit vissa övergångsnormer. Dessa normer kanske icke var så bra utformade, enär de gav olika utslag allteftersom regleringen skulle komma att avskaffas inom olika delar av landet. Regeringen införde andra övergångsbestämmelser, om vilka jag personligen hyste uppfattningen att man tog till övergångstiden i längsta laget; det skulle kunna ge intrycket att hyresvärdarna nu skulle få möjlighet att vidta så kraftiga hyreshöjningar att vi skulle behöva dela upp dem på fyra år. Eftersom jag var tveksam beträffande dessa fyra år, är det helt naturligt att jag ansåg att varje förlängning av Övergångstiden innebar att man inte trodde på de spärrar som finns i lagförslaget. Det var av denna anledning jag inte kunde biträda kompromissförslaget, och jag hoppas att herr Nyberg inte uppfattar detta såsom ett ultimatum. Ståndpunktstagandet från min sida motiverades naturligtvis också från den utgångspunkt, som herr Hugosson här har varit inne på, nämligen att propositionen ju i och för sig redan är ett kompromissförslag i förhållande till hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande vad beträffar övergångsbestämmelserna. Herr Nyberg sade också att här föreligger ingen politisk överenskommelse. Herr Ohlin har varit inne på samma sak och sagt att i hyreslagstiftningssakkunniga förelåg ingen politisk bindning. Det kanske är riktigt att det inte gjorde det, även cm jag tror, att herr Gustafsson i Skellefteå har känt sig litet hårt bunden av att han skrivit under betänkandet. Men vad som är viktigt och vad vi väl måste ta hänsyn till i detta fall är att hyreslagstiftningssakunnigas betänkande också innebär ett accepterande ifrån såväl hyresgästernas som fastighetsägarnas representanter av denna form av ändring av hyresregleringen och dess ersättande med en hyreslagstiftning. Jag tror att den bindningen till parterna i detta mycket svårbedömda mål är lika viktig som en politisk bindning i detta fall.
Herr talman! Här talar man om att den proposition som framlagts i denna fråga var en kompromiss. Jag måste här ställa frågan: Vilka parter har man där kompromissat med? Som redan framgått av debatten har från centerns sida ingen deltagit i utredningen. Man kan väl knappast tala om en kompromiss, när inte någon kontakt har förekommit mellan de fyra stora partierna. I utskottet har vi fått propositionen och motionerna till behandling, och det är väl med utgångspunkt från dessa som man måste diskutera frågan om möjligheterna att nå en kompromiss eller inte. Det är på det sättet vi har sett det. Det har inte gällt att nå en kompromiss i några stora frågor, utan meningsskiljaktigheterna har ju, som jag tidigare påpekat, endast rört sig om vissa detaljer, och det är i fråga om dessa som vi har försökt åstadkomma en kompromiss.

Herr talman! Det har varit en mycket lång debatt, men enligt mitt förmenande kvarstår ändock en fråga obesvarad. I denna debatt har använts säreget starka ord från regeringens sida. Man har talat om schackrande, om manipulationer, om oanständighet, och man har använt många fler mindre klädsamma benämningar. Men det är ändock oklart vad det är som får dessa benämningar och på vilken grund. Vad som eventuellt kan ha gjorts eller sagts utanför riksdagen kan ju inte belasta dem som arbetar inom riksdagen.

Men det är väl befängt att göra ett stort nummer av att mittenpartierna skulle så som han påstår ligga bakom vad de liberala tidningarna har skrivit, samtidigt som just liberala tidningar ifrån regeringens sida använts som en huvudargumentering i kritiken av mittenpartiernas handlande. Det bekräftas i regeringens skrivelse att det är agerandet här inom riksdagen och i utskottet som har varit avgörande för vad som har skett i dag och i går. Men vad är det som är schackrande, manipulationer och oanständigt handlande? Det har framkommit att oppositionen i utskottet varit villig att kompromissa, och det har också ställts ett yrkande om tillsättande av en delegation. Är detta oanständigt? Eller är det oanständigt bara när sådana förslag kommer från oppositionen? Och vad är det som är oanständigt när det gäller agerandet här i kammaren? När regeringen i en proposition avviker från ett utredningsförslag — och till på köpet, som herr Gustafsson i Skellefteå tidigare utvecklat, bl.a. just beträffande det som behandlas i de här diskuterade motionerna är det uppenbarligen anständigt. Men när motionärer gör avvikelser från ett utredningsförslag är det oanständigt. Eller är det möjligen bara avvikelser i motioner av oppositionens företrädare som är oanständiga, ty de socialdemokratiska och kommunistiska motionärerna har det inte talats om i det här sammanhanget? Föreligger inte denna skillnad beträffande avvikelserna — anständiga om de kommer från regeringen och oanständiga om de kommer från oppositionen — måste jag fråga om det är själva motionerandet som blivit oanständigt. Det känns faktiskt angeläget för en motionär att få klarhet på den punkten.

Herr talman! Jag vill säga fru Nettelbrandt att jag ingalunda bestrider liberala tidningars rätt att skriva och tycka vad de vill, men när jag tog upp den här frågan i mitt förra anförande var det med utgångspunkt från förre partiledaren herr Ohlins uttalande, att socialdemokraternas agerande var en följd av kommunisternas skriverier. Jag ville bara påvisa att det inte bara är kommunister som använt skrämselpropaganda för att uppskärra hyresgästerna i storstäderna. Vi socialdemokrater vill inte acceptera 50-procentiga hyreshöjningar i Göteborg, och är detta fru Nettelbrandts intention vore det bra att få ett klarläggande i debatten.

Herr talman! Jag skall verkligen inte trötta kammarens ledamöter med att börja den här debatten från början igen. Den parentetiska anteckningen jag gjorde till protokollet om herr Hugosson var betydligt mindre angelägen för mig än de frågor jag ställde beträffande vad som är oanständigt eller inte oanständigt inom denna kammare. Jag konstaterar bara att tydligen varken herr Hugosson eller någon annan är beredd att svara på dessa frågor.

Herr talman! Beträffande frågan om huruvida det är oanständigt att motionera eller inte vill jag säga fru Nettelbrandt att jag alltid hävdat här i riksdagen, att varje riksdagsman har rätt att ha en egen uppfattning och att vederbörande bör försöka göra vad som är rätt och riktigt. Jag har även protesterat mot vilket bl.a. föreslagits här i dag — att denna fråga och liknande frågor i andra sammanhang skulle ha lösts av en liten kommitté. Jag vet inte om den kommittén skulle sitta omkring det omtalade runda bordet, men man har väl tänkt sig något i den stilen. Men det väsentliga är, att när propositionen läggs fram gör samma partiledare, som varit med om att driva fram den, ungefär som haren: de kryper under en buske och sätter upp ett finger för att känna varifrån vinden blåser. Då vågar de inte stå för sitt ställningstagande. Det är den sortens politik jag tycker är oanständig. Man bör öppet redogöra för sina ståndpunktstaganden.

Herr talman!

Att i detta läge påyrka, vilket skett i motionsparet I: 665 och II: 845, att riksdagen skulle besluta meddela Kungl. Maj:t »att utbyggnaden av Vindelälven icke mer är aktuell», vittnar om stor frigjordhet. Riksdagen skulle således över huvudet på alla administrativa organ, vattendomstolen och intressenter av skilda slag, avgöra frågan nu, då hela detta utredningsarbete just är i slutskedet. Ett sådant förfaringssätt är inte bara unikt utan också äventyrligt. Vi skulle därmed knäsätta en princip, vilket skulle få besvärliga konsekvenser. I så fall skulle redan vårriksdagen sannolikt få votera om huruvida skogsägarnas industri och Vattenfalls atomkraftverk skall lokaliseras till Väröbacka. Vi skulle kunna få voteringar om domän verkets rätt att köpa den eller den fastigheten o.s.v. Jag tror att vi med en sådan ordning är inne på en farlig väg eftersom vi, om vi förfar på ett sådant sätt, omyndigförklarar de ansvariga myndigheterna. I motionsparet I:667 och II: 833 är yrkandet mera nyanserat, men något oklart. Man begär här förnyad prövning »genom Kungl. Maj:t med riksdagen» av frågan om Vindelälvens projektering och utbyggnad. Detta yrkande är märkligt, då ju prövningen som bäst pågår. I den mån motionärerna avsett att Kungl. Maj:t skulle förbehålla sig den slutliga tillåtlighetsprövningen är de redan bönhörda när det gäller nyckelfrågan, nämligen Gautoregleringen. Kungl. Maj:t har redan i februari i år beslutat förbehålla sig denna tillståndsprövning. Vad angår riksdagens engagemang har riksdagen alltid sista ordet när vattenfallsverket är byggherre, eftersom riksdagen har att besluta om medelsanvisningen och då slutgiltigt kan avgöra om utbyggnad skall ske eller inte. Det är således ingen risk för att riksdagen vid behandlingen av ett ärende av detta slag skulle komma att ställas vid sidan. Mot denna bakgrund är det naturligt att motionerna avvisas, vilket också allmänna beredningsutskottet i princip föreslår med skrivningen att motio nerna ej påkallar någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Utskottet har dock tagit upp sakfrågan till diskussion i sitt utlåtande och ställer slutligen yrkandet att riksdagen må anse motionerna besvarade med vad utskottet anfört. Det är främst utskottets motivering som gett mig anledning till blank reservation, och jag ber därför, herr talman, att närmare få granska denna skrivning. Utskottet förklarar att en utbyggnad av Vindelälven med hänsyn till landets kraftförsörjning icke är nödvändig; vi kan på andra vägar producera elkraft i dag. Detta påstående torde vara odis kutabelt; det finns andra energikällor att tillgå. Vidare uttalar utskottet att en utbyggnad av älven icke kan vara så ekonomiskt fördelaktig att den bör komma till stånd om vägande skäl av annan art talar däremot. Man hänvisar då till uttalanden och förväntningar om att atomkraftverkens produktion skall vara fullt konkurrenskraftig med kraft från Vindelälven vid mitten av 1970 talet. Om detta antagande är riktigt vet vi emellertid först då. Det kan vara anledning att erinra om att man under de senaste 15 åren resonerat på ungefär samma sätt, d. v. s. att atomkraften om 5—10 år kommer att vara konkurrenskraftig i förhållande till vattenkraften. Och visst har utvecklingen gått framåt inom atomkrafttekniken, men ännu räknar man med en kostnadsskillnad av 20—25 procent, och ingen kan ge några bestämda besked om framtiden. Allt är möjligt. Men även om atomkraften blir lika billig, kvarstår alltjämt att atombränslet måste importeras, att driftsäkerheten inte är lika god för atomkraft som för vattenkraft och att vissa föroreningsrisker finns. Hur ängsliga människorna är för radioaktivt spill har vi dessutom dagsfärska uppgifter om från debatten om Väröbacka. Produktionsformen för vår elkraft har också en del andra aspekter, som utskottet icke tagit upp till diskussion, nämligen handelspolitiska, nationalekonomiska och beredskapspolitiska. Däremot har utskottet i någon mån redovisat de nyttoverkningar för bygden, som en utbyggnad av älven skulle medföra.

En sådan åderlåtning skulle sätta de samhälleliga funktionerna ur spel. Den återstående delen av befolkningen blir icke tillräcklig som underlag för att på sikt kunna bära de nödvändiga serviceanordningarna, och därmed skulle två tredjedelar av Västerbottens län vara dömda att ödeläggas. Förhållandena inom Arjeplogs kommun är om möjligt ännu allvarligare. En utveckling i denna riktning kan helt enkelt icke tillåtas, och stora ansträngningar görs för att förhindra den. Det görs betydande insatser såväl på de lokala och regionala planen som på riksplanet. Det gäller emellertid att fram till 1980 skapa 2 300 nya arbetstillfällen, och därvidlag skulle en utbyggnad av Vindelälven kunna komma att spela en betydelsefull roll, emedan den skulle ge arbetstillfällen motsvarande kvoterna för två till tre år. Svårigheterna för landsdelen är också mera markerade i dagens läge än de var för bara ett år sedan, beroende på att det i dagens läge inte råder så stor konkurrens om den förnämsta tillgången för bygden, nämligen arbetskraften. Mot denna bakgrund är det naturligt att vi, som har dessa problem inpå oss, energiskt bevakar varje sysselsättningsobjekt, och att Vindelälvens utbyggnad i detta sammanhang tillskrivs stor betydelse är självklart. Det är fråga om en investering av i runt tal en miljard kronor. Visserligen stannar endast en mindre del av det totala anläggningsbeloppet inom bygden, men man räknar med cirka 30—35 procent, vilket i detta fall skulle göra 300—350 miljoner kronor — således ett mycket stort belopp.

Jag är medveten om att en utbyggnad inte löser problemen i Arjeplog och Västerbottens inland på längre sikt, vilket också utskottet framhållit, men den skulle ge 400—500 man arbete under en period av 10—15 år. Dessutom skulle åtskilliga människor få sysselsättning genom sekundärverkningar från anläggningen. Med ett sådant tillskott till sysselsättningen skulle också de kommunala och lokaliseringspolitiska organen få en smula rådrum.

I detta sammanhang spelar också de särskilda villkorsmedel och regleringsavgiftsmedel, som kommer att utgå, en betydande roll, då dessa medel helt kommer bygden till godo. Press och radio har tolkat allmänna beredningsutskottets : utlåtande som en avgörande dom: Vindelälven skall icke utbyggas. Sannolikt grundas denna tolkning av utlåtandet på vad som sägs i näst sista meningen före klämmen, där utskottet skrivit: »Utskottet anser sålunda att. med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej. bör komma till stånd.» Utlåtandet har kommit till i kompromissens. tecken, men jag tror väl ändå inte att någon i beredningsutskottet givit det den innebörden att utskottet föreslagit ett slutgiltigt beslut i frågan. Om så är fallet ber jag att vederbörande ger sig till känna. För egen del lägger jag in den innebörden i meningen att något fullständigt och samlat material, som belyser frågan ur skilda synpunkter, för närvarande inte föreligger. Vattendomsto lens ställningstagande i nyckelfrågan — Gautoregleringen — är ännu icke känt. Ej heller har utskottet erhållit material om och i vilken mån partsintressena kunnat balanseras. I Gautofallet är det också fråga om hur samernas intressen regleras o.s.v. Och som jag tidigare framhållit har inte heller handelspolitiska, = beredskapspolitiska eller samhällsekonomiska bedömningar gjorts. De krav på samhällsinsatser som länsutredningarna i Norroch Västerbotten kommer att framställa är också något som kan påverka bedömningen. Herr talman! Jag ger utlåtandet den innebörden att ärendet skall ha sin normala gång till dess Gautoregleringsfrågan prövats av Kungl. Maj:t. Med andra ord: Om riksdagen beslutar enligt utskottets förslag innebär det ingen inskränkning i skilda myndigheters och Kungl. Maj:ts fria handläggning av frågan. På dessa grunder har jag accepterat utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vet att denna kammares ledamöter är ganska rörliga av sig, så det får förlåtas mig om jag i någon mån upprepar vad herr Lundmark redan har sagt. Jag vill först nämna att det ärende vi nu kommer att besluta i är mycket viktigt, framför allt för de människor som är bosatta inom de områden som berörs. Det har sagts och skrivits många hårda ord om vattenfallsstyrelsen i detta sammanhang, men trots detta vill jag påstå att den har utträttat oerhört mycket för Norrland. Den blanka reservation som jag har lämnat motiveras av att jag inte helt godtar utskottets skrivning på alla punkter. Alla utskottsledamöter känner min inställning i denna fråga, och jag har heller aldrig försökt göra några undanflykter. Jag skulle ha varit mera nöjd, om sista meningen i näst sista stycket av utlåtandet utgått. Jag citerar: » Utskottet anser sålunda att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd.» Jag tolkar skrivningen så att utbyggnad av Vindelälven får utföras, om man erhåller ytterligare material som styrker att den bör byggas ut. Utlåtandet är härvidlag dunkelt skrivet, och det finns väl de som har en annan tolkning. Ärendet ligger hos vattendomstolen och regeringen har att träffa det slutgiltiga avgörandet. Ingen av oss vet vad som kan hända i framtiden angående vår elkraftförsörjning. Jag kan inte gå med på att utbyggnad av Vindelälven hindras för all framtid. Om man Överlämnat ärendet till Kungl. Maj:t, torde regeringen med ytterligare sakmaterial bättre ha kunnat avgöra denna svåra fråga. Om Kungl. Maj:t sedan ansett att Vindelälven bör byggas ut, hade man kunnat gå till riksdagen för att få ett ställningstagande. I det läge där denna fråga befinner sig har den i allmänna beredningsutskottet fått en alltför kategorisk behandling. Att vid detta tillfälle diskutera olika kraftkällor, vatteneller kärnkrafts lönsamhet o. s. v. skulle föra oss ut i det blå. Här skulle påstående stå mot påstående. En debatt byggd på uttalanden och tidningsartiklar skulle ge dåligt utbyte. Diskussion i frågan pågår för närvarande bland forskare och tekniker, och det kommer att dröja länge innan den avslutas. även om vi tror att kärnkraften kommer att bli vår dominerande kraftkälla i framtiden, kan dock andra förhållanden bli avgörande för om vi i stället skall välja vattenkraft. Bland annat kommer de sociala frågorna in i bilden. Jag anser att en vidare bedömning och avvägning här måste komma till stånd. Som norrlänning vet jag att sysselsättningen för den bofasta befolkningen för närvarande är det största bekymret i Norrland. Det är heller ingen nyhet för riksdagens ledamöter. Detta framgick också tydligt av den länsprognos som lämnades av landshövdingen i Västerbottens län i samband med allmänna beredningsutskottets sammanträde. Jag vet också att generaldirektör Bertil Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen har uttalat samma bekymmer. Kommunalmän från både Västerbottens och Norrbottens län, vilka även deltog i det sammanträde som nämnts, uttalade liknande farhågor. En av deltagarna uttryckte, som tidigare nämnts av herr Lundmark, saken så: Vi befinner oss inför en ödesfråga. Jag förstår deras situation. Det är mot denna bakgrund jag ser och även bedömer denna viktiga fråga. Avfolkning och arbetslöshet är de svarta moln som hänger hotande över de norrländska länen, och åtgärder måste vidtas mycket snabbt för att skingra dessa moln. Rationaliseringen inom skogsoch jordbruket har friställt och kommer att friställa arbetskraft inom såväl Västerbottens som Norrbottens län. Jag skall emellertid inte närmare gå in på detta; vi har diskuterat det tidigare vid flera tillfällen i riksdagen. Landshövdingen i Västerbottens län meddelade att varken länsstyrelsen eller länsarbetsnämnden för närvarande kunnat finna några andra positiva åtgärder för att lösa inlandets sysselsättningsproblem än utnyttjandet av naturrikedomarna där. Man har intensivt försökt att lokalisera industrier till inlandet, men det har inte lyckats särskilt bra. Man har uttalat att utbyggnaden av Vindelälven ger sysselsättning och tillika är ekonomiskt försvarbar och att den skulle ge denna landsända den injektion den så väl skulle behöva. En annan. kommunalman yttrade följande: Utbyggnad av Vindelälven kommer att ge oss hopp om en bättre framtid. Några partiskiljande åsikter i denna fråga märktes inte bland dessa kom munalmän. Jag tillägger: Det borde väl vara en hederssak att något lyssna till vad de styrande från länsstyrelsen och kommunerna säger i en så viktig fråga. Man kan inte bortse från den sysselsättningsökning som utbyggnaden kommer att ge under en tioårsperiod. Det rör sig här om arbete för cirka 500 man. Det kommer att bli betydligt flera, om man räknar in affärsoch serviceinrättningar. Om inte alla dessa arbetare skulle tillhöra ortens befolkning, så torde i alla fall flertalet vara bosatta i Norrland. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att om man räknar in alla familjemedlemmar så får över 2000 personer sin försörjning under den tid då utbyggnaden sker. Jag ställer ytterligare en fråga: Hur många industrier kan i dag garantera försörjning åt över 2 000 personer under tio år? Vattenfall kan göra det. Då utbyggnaden av älven är färdig behövs fast anställd personal för drift och underhåll av anläggningen. Sedan får också kommunerna räkna med skatteinkomister och regleringsmedel efter utbyggnaden. Det är för tidigt att nu ta upp denna diskussion. Det måste bli en senare diskussion om detta.

Med kännedom om storleken av de belopp som av Kungl. Maj:t föreskrivits i liknande vattenmål är det icke orealistiskt att räkna med summor på flera miljoner. Vad fri kraft i den storleksordningen skulle betyda för utvecklingen av kommunens näringsliv, fordrar ju inga långtgående kommentarer.

Trots denna kraftiga utbyggnad har turismen i Jämtlands län ökat. Jag kan nämna att en kommun i mitt hemlän enligt uppgifter som kommunalkamreraren lämnat får cirka 31 procent av kommunalskatten från kraftutbyggnader. Denna inkomst är en god skattekälla för kommunen och jag kan tillägga att tack vare inkomster under och efter utbyggnadstiden har de styrande i denna kommun kunnat bygga ut offentliga inrättningar såsom skolor, ålderdomshem, bad, idrottsanläggningar och andra fritidsanläggningar för att göra det så trivsamt som möjligt för dem som bor i kommunen. Om kommunen inte hade fått denna kraftutbyggnad, hade det varit en kommun på tillbakagång. Det finns säkerligen flera liknande kommuner som här kunde åberopas. Många kommuner får ett stadigvarande värde som man inte kan bortse ifrån. Jag har velat framföra detta för att belysa att vattenkraftutbyggnader inte enbart är till nackdel för kommunerna. Jag förstår även bitterheten hos dem som måste lämna sina hem om en utbyggnad skulle ske, men så blir det alltid. Så skedde även i min hemtrakt, men vederbörande fick ordentligt betalt för sina hus och sin mark. De har nu även fått moderna bostäder och tilllika bättre utkomstmöjligheter. Jag tror inte att de längtar tillbaka till sin tidigare miljö. Många anser att vattenkraftutbyggnaden försämrat fisket och turistnäringen för den befolkning som är bosatt i de områden där älven går. Jag vill inte helt instämma i detta. I en del fall har det blivit tvärtom. Genom att man erhållit pengar till fiskenäringen och kunnat plantera in lämpliga fiskarter har fisket t.o.m. kunnat förbättras. En del älvar har tack vare sevärda kraftstationsanläggningar och nybyggda vägar som följer den vackra älvdalen blivit mera attraktiva för turisterna. Fisket ger den enskilda människan inga stora inkomster. Det har framhållits att det för fritid och rekreation finns andra älvar, vilka mycket väl kan ersätta Vindelälven. Jag anser att dagens vattenkraftbyggare har sinne både för god natur och landskapsvård. Jag vill inte hålla med dem som påstår att de utgöres av »baggbölare». Det sägs att det har mycket stor betydelse för den naturvetenskapliga forskningen att ha tillgång till en outbyggd älv, och - Vindelälven har av forskarna bedömts såsom den bästa. Det är en mycket svårbedömd sak, som ingen lekman bör ge sig in på. Jag tror inte att man kan göra en hundraprocentigt säker bedömning av att Vindelälven är den lämpligaste. Från annat håll har: det sagts att det finns andra älvar som kan ge samma möjligheter som Vindelälven till naturvetenskaplig forskning, och man har nämnt Torne älv, Kalix älv och Pite älv. Jag har också fått upplysning om att Vindelälven inte nämndes som motivering för universitetets placering i Umeå under andra hälften av 1950-talet, och några forskningsuppgifter som inte skulle kunna genomföras om Vindelälven byggdes ut har inte angivits. Här står uppgift mot uppgift. Vem har rätt? Ja, därom tvistar de lärde. En sak behöver de emellertid inte tvista om, den kan vem som helst förstå: vi norrlänningar måste ha rätt att kräva det stöd som vi behöver för att kunna leva vidare. Som norrlänning kan jag inte den ena dagen ropa högljutt efter nya möjligheter som kan ge sysselsättning för friställd arbetskraft och den andra dagen säga nej därtill. Jag vet att vi har Kungl. Maj:ts stöd och att regeringen gör vad den kan för att hjälpa oss i vårt bekymmersamma läge. Länsstyrelsens och kommunernas representanter vädjade till utskottet att i det läge frågan befinner sig inte göra något uttalande för eller emot en utbyggnad utan invänta vattendomstolens beslut. Detta lyssnade utskottsledamöternas majoritet inte till. I likhet med herr Lundmark vill jag ha klart besked om hur utskottets ärade ordförande och övriga utskottsledamöter, som under ärendets behandling i utskottet talade mot en utbyggnad av Vindelälven, har tolkat skrivningen i utskottsutlåtandet i den mening jag citerade i början av mitt anförande. Denna fråga har varit mycket svår att behandla, men jag vill än en gång understryka att jag hela tiden har haft en klar linje, vilket också framgår av vad jag nu har. anfört. Jag anser det olyckligt om vi i dag beslutar något som för all framtid sätter stopp för utbyggnad av Vindelälven. Jag upprepar än en gång, herr talman, att det riktiga hade varit att utskottet överlämnat denna fråga till Kungl. Maj:t. Regeringen som har större sakmaterial till sitt förfogande kan bättre bedöma om Vindelälven skall behållas outbyggd eller om den bör byggas ut. Skulle Kungl. Maj:t finna att en utbyggnad bör göras kunde vi få ta ställning till den frågan en gång till här i riksdagen.

Herr talman!

Utskottet lämnade en lång och sansad motivering för sitt ståndpunktstagande.

Varför intog allmänna beredningsutskottet denna ståndpunkt vid det tillfället? Jo, utskottet hade upptäckt att förhandlingar pågick mellan statens naturvårdsnämnd — som den då hette, numera statens naturvårdsverk — och vattenfallsverket angående vissa frågor som hade med naturvården och forskningen att göra. Det ansågs, att de i lugn och ro borde få förhandla om dessa saker och att riksdagen alltså inte i oträngt mål skulle ge sig in på en prövning. Överenskommelse träffades sedermera, nämligen den 2 maj 1966, då parterna blev överens om hur man skulle gå till väga. Vattenfall släppte åtskilliga av de områden, som man tagit med i sin år 1961 presenterade planering, och lämnade stora vattenområden, där till och med båten Nancy kan få svårigheter att klara sig, om det blåser upp. Man var också överens om, att utbyggnaden kunde ske efter den planen.

Ytterligare en sak har inträffat. Genom beslut den 24 februari i år har Kungl. Maj:t i konselj beslutat att Kungl. Maj:t själv skall avgöra detta komplicerade ärende, eftersom så motstridiga intressen är involverade i frågan. Kungl. Maj:t vill alltså ha möjlighet att få ett fullständigt material — alltså inte bara de delar av materialet som allmänna beredningsutskottet bygger sitt utlåtande på utan även resultatet av den prövning som för närvarande pågår i vattendomstolen. Observera att allmänna beredningsutskottet föreslår att riksdagen skall gripa in och säga nej i en fråga som är under domstols prövning. Kungl. Maj:t har möjlighet att när ärendet hänvisats dit förhandla med parterna. Jag har under sex år i departementet handlagt sådana här frågor, t.ex. Umeälvens reglering, Ångermanälvens reglering i Malgomaj och Kultsjön. Det har alltid gått så till att Kungl. Maj:t med det fullständiga utredningsmaterialet på bordet behandlat frågan tillsammans med representanter för jordbruksdepartementet och kommunikationsdepartementet, numera med representanter för jordbruksoch industridepartementet, om jag får använda den beteckningen. Regeringen har alltså begärt att få göra en sådan prövning. Jag skall inte citera vad allmänna beredningsutskottet säger på denna punkt utan bara nämna att utskottet erkänner allt detta. Låt mig sammanfatta.

Observera att jag talar om vad som hänt i detta hus och i Kungl. Maj:ts kansli. Jag vet mycket väl att andra meningar framförts i pressen och på en rad möten med specialister, men jag håller mig till de myndigheter som har att träffa avgörande i frågan: riksdag och regering. Sedan 1961 har allmänna beredningsutskottet eller riksdagen alltså inte fått något incitament till att nu plötsligt inta en annan ståndpunkt än tidigare. Man kan faktiskt säga att riksdagen har understött vattenfallsverket i dess strävan att projektera Vindelälven och förhandla därom. Detta har gjort att man från vattenfallsverkets sida säger att skulle riksdagen säga nej till detta, så kan Vattenfall i fortsättningen över huvud taget inte planera för någon vattenutbyggnad; man vet ju inte i vilket ögonblick riksdagen kan hoppa in och säga nej. Det får vara nog med de 21 miljoner som man i god tro och med riksdagens tysta medgivande lagt ned på denna projektering. Man har träffat preliminära avtal med de människor som bor utefter älven och man har träffat avtal med en fem, sex samebyar. Ärendet har alltså haft sin gilla gång ända tills allmänna beredningsutskottet några dagar före domsöndagen steg fram och sade: Hit men icke längre! Utskottet fäller domen på ofullständiga handlingar — detta medger utskottet självt genom sin formulering att man grundar uppfattningen på »det material som för närvarande föreligger». Hur skulle det se ut om t.ex. våra hä radsrätter dömde folk på grundval av ofullständiga handlingar? Här inbjuder alltså beredningsutskottet riksdagen att träffa ett avgörande, fälla en dom, säga nej till fortsättningen — och handlingarna är ofullständiga! Men, mina damer och herrar, innebär inte detta att vi inför en helt ny praxis i den svenska riksdagen? Formellt kan naturligtvis riksdagen göra så här. Riksdagen kan göra precis vad den vill. Men skall riksdagen ändå inte iaktta vissa principer? Vid alla tidigare tillfällen, då det varit fråga om regleringar och utbyggnader av vattendrag för att åstadkomma kraftverk, har utredningsresultaten förelagts Kungl. Maj:t, och Kungl. Maj:t har fått ta ställning till dem och säga ja eller nej till förslagen. Har Kungl. Maj:t sagt nej, har frågan om utbyggnad av vattendraget förfallit. Har Kungl. Maj:t sagt ja, har ärendet förelagts riksdagen för saklig prövning i statsutskottet, numera i dess femte avdelning. Kungl. Maj:t måste nämligen begära pengar för utbyggnaden. Jag har en känsla av att det finns ledamöter som inte är riktigt medvetna om att detta ärende, om Kungl. Maj:t skulle säga ja, måste komma tillbaka till riksdagen, eftersom Kungl. Maj:t måste begära anslag för ändamålet. Man skulle kunna vända på allmänna beredningsutskottets förslag och säga att här skall ingenting hända i fortsättningen, här skall man inte iaktta den vanliga ordningen för behandling av sådana ärenden, detta ärende skall Kungl. Maj:t inte få pröva. Om man ser på den motivering som utskottet har presterat, kan i varje fall inte jag däri lägga in den tolkning som de två föregående talarna har gjort, nämligen att här skriver utskottet en sak och menar en annan. Detta skulle vara något av en opinionsyttring från riksdagens sida. Nej, mina damer och herrar, nu har man förklarat att Kungl. Maj:t inte kan handla till följd av den skrivning utskottet presterat, och därmed är ärendet borta. För min personliga del kommer jag att ställa ett yrkande, men redan nu vill jag framhålla att detta inte innebär att man skall säga ja eller nej. Jag vill bara att ärendet skall gå vidare till Kungl. Maj:t för prövning och avgörande, vi skall låta saken ha sin vanliga gång. Då finns det för mig ingen annan väg att gå än att yrka avslag på motiveringen, ty det är den som binder så hårt och omöjliggör för Kungl. Maj:t att i fortsättningen pröva ärendet. Allmänna <beredningsutskottet har härvidlag gjort någonting underligt. Det finns två motioner med skilda yrkanden, men de har sammankopplats i motiveringen och klämmen. Herr Ekströms i Iggesund m.fl. motion har aldrig syftat till att hindra Kungl. Maj:ts prövning, utan avsikten har tvärtom varit att Kungl. Maj:t skulle få möjlighet härtill. Men på grund av att utskottet har skrivit ihop motionerna i motiveringen och offrat två och en halv, tre rader längst ned på en sida på den Ekströmska motionen har också den kommit med i det allmänna nejsägandet. Jag skall inte kommentera det ytterligare, eftersom jag vet att herr Ekström har begärt ordet och förmodligen kommer att yttra sig om den saken. Jag kan, herr talman, inte befria mig från intrycket att om riksdagen följer allmänna beredningsutskottet, så kan den nya praxis, som man därigenom inför, få mycket allvarliga konsekvenser. Man får gärna kalla mitt resonemang teoretiskt, men gränsen mellan det teoretiska och praktiska är så hårfin att man snabbt kan glida över den. Antag att de stora industrierna som skall byggas i Ådalen, NCB:s och SCA :s, kommer att behöva en större energimängd än de för närvarande kan producera och därför går in för att ytterligare reglera i de vatten som är reglerade. Vad kan då inträffa? Med den här modellen som allmänna beredningsutskottet har skapat kan en riksdagsman mobilisera en skara opponenter utifrån och bilda en opinion som stoppar denna planering och ställer näringslivet i svårigheter. Jag tror att vi från denna talarstol inte bara skall deklarera vårt intresse för näringslivet. Jag tror också att vi i alla sammanhang skall handla så att vi inte försvårar näringslivets utveckling. I detta sammanhang, herr talman, säger jag: Låt oss gå den traditionella vägen! Låt ärendet löpa! Jag upprepar att inget incitament har inställt sig som tyder på att man skall stoppa nu. Tvärtom har sådana saker inträffat, efter det att vi senast behandlade frågan för två år sedan, som inte kan tydas på annat sätt än att man från riksdagens sida menat att frågan skall löpa vidare. Om Kungl. Maj:t kommer att säga nej är ärendet borta. Säger Kungl. Maj:t ja, då kommer det hit. Jag tar inte ställning för det ena eller det andra. Jag vill bara få bort den barrikad som man här har byggt upp. Herr talman! Jag skulle kunna stanna här i mitt inlägg, ty det är på denna principiella basis som jag tror att riksdagen skall ta ställning. Sedan kan vi diskutera sysselsättningsfrågor, forskning, turism, fiske och allt möjligt annat, men det är ändå här som huvudpunkten ligger. Det är här som vi fattar det stora avgörande som kan bli besvärande för oss i fortsättningen. Jag har redan sagt, herr talman, att ärendet bör få möjlighet att löpa vidare, så att vattendomstolen får fullfölja sin utredning och prövning. Den skall inte döma utan bara ge ett besked till Kungl. Maj:t, som sedan på grund av frågans komplicerade natur skall pröva den i hela dess vidd. Annars brukar inte Kungl. Maj:t gripa in med beslut i en sådan riktning så tidigt som här har skett.

Som representant för den delen av landet skulle jag illa rykta mitt värv, om jag inte nu begagnade tillfället att berätta om den utveckling som där är på gång. Arbetslösheten har alltid varit besvärande i det norrländska inlandet, och i år är den besvärligare än kanske någonsin. Detta kan bero på konjunkturerna eller på andra omständigheter, men en sak vet vi: besvären kommer att öka i inlandet, även om konjunkturerna förbättras. Rationaliseringen går nämligen fram med stormsteg. Se bara på skogsbruket. För endast ett par tre år sedan ansågs motorsågen vara det modernaste av allt modernt och ett redskap som knappast kunde få någon ännu mera rationell efterföljare. Men vad resonerar man om i dag? Jo, om maskiner som kapar, kvistar och apterar träden på samma gång. De maskinerna kommer att slå ut och friställa många mänmiskor i skogen. Eller se på timmertransporterna. Där har man alltmera gått över från flottning till landtransporter. Indalsälven upphör som flottled 1969 och delar av Ångermanälven — den s.k. Åseleälven — är på väg att upphöra som flottled. Man diskuterar också seriöst att upphöra med flottningen på Umeälven. När så blir fallet kommer stora delar av arbetskraften i Västerbotten och Norrlands inland att friställas. Vad säger då den länsprognos vi fått och som här har omnämnts? Jo, den säger att om inga särskilda åtgärder vidtas kommer 40 procent av befolkningen i Västerbottens inland att vara borta år 1980 — och då har vi fått ett inland som är ett ålderdomshem! Hur ser det ut på jordbrukets område? För varje dag som går, herr talman, läggs det ner tre brukningsdelar i Västerbottens län. För varje dag som går försvinner tre småbruk. år 1961 hade vi i Västerbotten 16 940 brukningsdelar. Vid utgången av år 1966 var det 13 000 och år 1980 är vi enligt prognosen nere i 4 000. Under dessa 19 år kommer det alltså att försvinna ungefär 13 000 brukningsdelar, och de försvinner utan att ägarna får någon eller blott ringa ersättning. Men för dem som sitter på älvbrinken och som har möjlighet att få bidrag vid en reglering är det fråga om ersättning på flera hundra tusen kronor i några fall. Jag anmärker inte på det. Jag kostar bara på mig att jämföra med hur vi är beredda att behandla den stora gruppen småbrukare i Västerbottens län, som ju till dominerande del har varit ett småbrukarlän. Ja, säger någon, den skildring som Gösta Skoglund nu ger är detsamma som att teckna en skräckbild. Inte alls, jag har bara velat tala om hur den sinnevärld gestaltar sig som vi är på väg in i och mot vilken åtgärder av skilda slag måste vidtas. Mot bakgrunden av detta känner vi alla, oavsett partitillhörighet, en allvarlig oro inför det som är på väg att hända. Andra får göra utbyggnaden till en politisk fråga, men jag gör det inte. Jag skall be att få citera professor Bylund, som citeras i så många forskarsammanhang. Han förklarade vid arbetarmässan i Luleå: »Nu, mina damer och herrar, gäller det att övergå från ord till handling.» Ingen av oss är i dag eller i morgon beredd att säga vilka företag och vilken sysselsättning som skall kunna skapas. Området ligger besvärligt till, och kommunikationerna är ogynnsamma. Vi behöver med andra ord rådrum, och det skulle en utbyggnad av Vindelälven ge oss under tio till femton år med 400 å 500 människor sysselsatta under den perioden. Här kan jag såsom bevis för riktigheten i mitt uttalande hänvisa till allmänna beredningsutskottets utlåtande, som understryker just denna omständighet. Ja, säger man, det där är gott och väl: 400 å 500 man under tio till femton år, men sedan är det slut. Å nej, det blir nämligen enradsekundära investeringar och «en injektion på en miljard kronor i bygden. Observera, en miljard skall investeras i bygden. Det blir sekundära återverkningar i andra investeringar som man kan få till stånd utan subventioner. Från Vattenfalls sida har man förklarat att man måste, för att kunna sköta underhållet av de 8—10 kraftverk det är fråga om, skapa en verkstad med ungefär 100 anställda, en verkstad som med fördel skulle kunna placeras i Lycksele eller Vindeln. I övrigt behövs på denna långa sträcka en rad fältarbetare. Låt oss säga att det är fråga om 100—125 man. Det är ändå 25 procent av de under utbyggnadstiden sysselsatta, som stannar kvar. Och det finns säkerligen också annat. Vi kan ta som exempel vad som skett i Umeälvens dalgång eller Malgomajdalens eller Kultsjödalens dalgångar eller vi kan ta Jämtland. Från jämtländskt håll har man sagt mig att det finns samhällen där som räddats åt framtiden tack vare regleringarna. Jag vet ingenting om detta; man har sagt det till mig, och jag har ingen anledning att tvivla på sagesmännens ord, särskilt som de räknat upp en del orter. Vi kan också se på Dalarna om ni vill. Skriet i samband med Trängslet och »död åt turismen»! Det slog åt motsatt håll. Trängslet har blivit något av ett turimens Mekka, säger <dalmasarna själva. Men, mina damer och herrar, utskottsutlåtandet och dess skärpta motivering har vållat oro i länet. Frågan om vad som skall göras togs upp på ett möte, när den nye folkpartiledaren Wedén gjorde sin eriksgata genom Västerbotten och ramlade ned i Skellefteå, där han starkt underströk vad som måste göras i inland och glesbygd och förklarade att »vi behöver tid på oss för att kunna planera på sikt». Precis vad jag säger. Men under tiden måste vi hålla människorna sysselsatta.

Det är till att vara generös, när man vet att man inte behöver ta ansvaret för att löftena infrias! Uppsalagruppen, som i detta sammanhang har agerat som en opinionsgrupp och delat ut flaskor med oreglerat Vindelälvsvatten till tacksamma mottagare, har också kommit underfund med att det börjat bränna under fötterna. I en skrivelse till Konungen häromdagen skrev de: Man har anklagat oss för att vi inte haft något alternativ och nu har vi samlat oss, verkligen samlat oss, och ger nu till känna för Konungen att vi skall bygga plastindustrier i Junsele och i Sorsele. Ja, det är bra, men vi har tidigare gjort försök med plastindustri i Västerbotten. Landshövding Samuelson berättade häromdagen för mig att man för två—tre år sedan i Jörns samhälle efter stambanan byggde en plastindustri, som efter två år gjorde en brakande konkurs. Sedan ville inte gärna företagareföreningen höra talas om plastindustrier längre. Uppsalagruppen får ursäkta landshövdingen och mig samt även företagareföreningen. Jag är, herr talman, ordförande i Västerbottens läns turisttrafikförbund, och det finns en del som tycker att jag skall avgå från denna post. Mitt resonemang i fråga om utbyggnaden av Vindelälven och intresse för turism skulle nämligen vara lika oförenliga som eld och vatten. Om man besvärar sig med att fara upp längs Umeälvens dalgång, skall man emellertid upptäcka att den blivit en verklig turistattraktion. Tärna kommun, den mest hårt reglerade i hela landet, har, såsom motståndarna i Sorsele till Vindelälvens utbyggnad framhållit, blivit ett turistcentrum. Vad är då anledningen till detta? Jo, kommunen har som en följd av sina förhandlingar med Kungl. Maj:t fått direkta bidrag av regleringsmedeloch har alltså erhållit möjligheter att vidta åtgärder av olika slag. Jag skulle också kunna hänvisa till vad herr Wikner framhållit om Härjedalen och Jämtland och till vad dalmasarna sagt om Trängslet och Dalälven — såsom alla kanske minns var det också bråk om Siljan. Vidare bara några ord om forskningen. När frågan om förläggningen av ett norrländskt universitet skulle avgöras befann jag mig i den ställningen, att jag å förvaltningsutskottets vägnar fick leda de förhandlingar, varvid förläggningen till Umeå projekterades. Då var det emellertid inte någon som förde på tal att denna förläggning skulle vara betingad av att man ville utnyttja Vindelälven som forskningscbjekt. Jag har låtit en del personer läsa igenom propositionen — inte heller där finns något nämnt om saken. När man sedan talar om en tysk professor som ömmar för Vindelälven, så förhåller det sig på det sättet att han — och det är inte så svårt att förstå — råkat komma geografiskt fel. Det är professor Helmut Schaefer från Köln, och när man granskar den litteratur och det område som Schaefer behandlar, så finner man att den helt övervägande delen av hans intresseområde ligger utanför Vindelälven. I fråga om Vindelälven synes han dock i något sammanhang syfta på Tjålmejaure, men detia område blir helt orört av regleringarna, efter överenskommelse mellan naturvårdsnämnden och Vattenfall. Mina damer och herrar! Jag är ledsen över att jag blivit så mångordig, men jag har velat klargöra den allvarliga situation som vi går emot i Västerbottens län.

Sedan får det bli vilken utgång som helst. även om jag personligen, som var och en har förstått, är engagerad för en utbyggnad, så är det inte därför jag ställer mitt yrkande. Vad det gäller är att riksdagen skall följa den ordning som vi brukar tillämpa när vi handlägger ärendena i detta hus. Jag ber, herr talman, att få yrka att riksdagen med uteslutande av den i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 53 anförda motiveringen måtte besluta att motionerna 1:665 och II: 845 samt I: 667 och II: 833 ej skall föranleda någon riksdagens åtgärd.

Herr talman! Låt mig börja med det, som herr Skoglund några gånger nämnde under sitt långa anförande och som han slutade med, nämligen frågan om vi har gått till väga på det sätt som är brukligt, om grundlagen har följts o.s.v. Herr Skoglund påstod inte att vi hade brutit mot grundlagens bestämmelser, men han har efter vad jag förstått försökt att inge många föreställningen, att vi inte har handlat riktigt.

Det är alltså vattentätt på den punkten. Det gläder mig för övrigt att man i de anföranden, som har hållits, över huvud taget inte har andragit och citerat någonting, som inte redan finns nedskrivet i allmänna beredningsutskottets utlåtande. Man har citerat och man har med fria ord återgivit fakta, som gäller både sysselsättning och kraftutvinning på olika sätt, och man har icke behövt gå längre än till utskottsutlåtandet. Man har icke redovi sat detta i dess helhet — de bitar som plockats ut har varit ett ganska ensidigt urval — men det är tydligen ett allsidigt material som stått till buds vid vår behandling. Det finner jag tillfredsställande. Jag vill egentligen inte börja polemisera mot herr Skoglund. Hela hans utläggning var en hårt engagerad mans överord. Och jag förstår herr Skoglund; jag är själv en vän av överord när jag är engagerad på samma sätt som herr Skoglund är nu. Detta är alltså inte någon kritik mot honom, utan jag bara konstaterar förhållandet. Jag förstår också att det då lätt kan insmyga sig svagheter i omdömet samt felaktigheter i proportionerna och i återgivandet av fakta. Jag tillåter mig att visa en karta över det aktuella området, eftersom väl de flesta — i olikhet med herr Skoglund — inte känner till detta lika bra som sin egen farstu. Ni ser på kartan att Vindelälven förenar sig med Umeälven, att det kraftigaste flödet till Vindelälven är Laisälven samt att de sjöar som vi nu närmast talar om och som skall dämmas upp är Gautojaure, Mittisjön och Yraf, vilka är källsjöar till Laisälven. Det är också tal om att dämma upp Granselet, som är en sjö i Laisälven strax innan Laisälven förenar sig med Vindelälven. Det finns vidare planer på att bygga ända upp till tio kraftverk här uppe och längre ned i älven. Nedanför Sorsele planeras nio kraftstationer. Den första utbyggnadsetappen — den som vi diskuterar nu och som avses bli färdig år 1975 — omfattar huvudsakligen två regleringar och fyra kraftverk, och det är egentligen dem som alla jämförelser om lönsamhet o. s. v. gäller. Kraftverken nedanför Sorsele är Krokfors, Rågfors, Vindel-Grundfors, Vormfors, Mårdselfors, Trollfors, Strykfors, Vindelfors och, längst ned, Långfors. Jag förstår, att herr Skoglund ler därför att han kan räkna upp dessa utan att titta i papper. Det kan alltså inte jag, men jag har ändå fått lära mig en del om dem. Alla dessa utbyggnader ingår i den s.k. Vindelälvsplanen — det är vattenfallsstyrelsens förslag om hur man skall bygga ut Vindelälven med kraftverk. Denna plan framlades redan 1962 och den har diskuterats mycket. Den ligger också till grund för de omdömen som kommer till uttryck i herr Skoglunds uttalanden. Utbyggnadsprojekten behandlas i motionerna. Det är riktigt som herr Skoglund säger att yrkandena i de två motionsparen är något olika, men i motiveringen skiljer det inte mycket. Avsikten är att försöka få folk att tänka om, så att man inte ger sig in på en utbyggnad av Vindelälven — därvidlag är motionärerna Överens. Vi har skaffat oss alla de informationer som stått att få. Vi har förutom allt skriftligt material — vilket tydligen har varit tillräckligt, eftersom man inte har citerat annat material, än det vi har fått fram — skaffat oss så god kunskap, som det är möjligt att få, när man inte är född där uppe eller har bott där. Vi startade en resa i Umeå uppåt Vindelälven och fortsatte nedför Umeälven tillbaka till Umeå. Under den resan träffade vi verksamma kommunalmän; jag skulle tro att de var de bästa man hade i Umeå, i Malå, i Degerfors, i Sorsele, i Arjeplog. Vi fortsatte till Tärnaby, och vi var naturligtvis i Gauto, i Stensele och i Lycksele. Vi träffade också representanter för länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län. Vi träffade landstingsfolk, företrädare för universitetet, för naturvården, för fisket, för turismen. Vi träffade folk från industrin, samerna och »vanligt folk». Helt obekanta med hur man tycker där uppe, kan vi inte vara. Jag tycker inte herr Skoglund skall gyckla alltför mycket. Jag vet inte hur man skulle gå grundligare till väga än vi gjort för att få så mycket kunskap som möjligt. Efter detta uttalade också utskottet enhälligt att »med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd». Det är alltså den slutsats vi kommit till. Nu har en mycket värderad ledamot av utskottet här i kammaren uttalat farhågor. Det är herr Lundmark, som vi sätter mycket stort värde på. Jag tror nästan, att vi genom honom fått större förtrogenhet med problemen där uppe än genom herr Skoglunds mera färgade resonemang. Herr Lundmark har velat lägga in en speciell mening i utlåtandet. Han har tydligen efter det enhälliga utskottsbeslutet blivit ängslig och menar sig vara på en annan linje än vi andra. Jag vill säga, att meningen är precis den som står angiven i utlåtandet, nämligen att man inte bör bygga ut Vindelälven med hänsyn till det material som nu föreligger. Rörande den meningen, herr Lundmark, har ingen kompromiss skett. Det var just den formuleringen som låg till grund för voteringen. Den faktor som spelat in vid bedömningen är naturligtvis först och främst kraftbehovet. Föreligger det brist på kraft? Måste vi därför bygga ut Vindelälven? Detta var grunden till att hela denna planering gjordes. En annan faktor som betytt en hel del för vårt ställningstagande har varit om en ekonomisk jämförelse blivit till fördel eller nackdel för Vindelälven. Vi har då jämfört kostnaderna för utvinnande av kraft i Vindelälven med kostnaderna för andra energikällor, särskilt atomkraftverk. Självfallet har vi också fört resonemang om vilken sysselsättning som skulle uppkomma genom att man byggde ett kraftverk vid Vindelälven. Vi har också haft frågan om turismen och fisket uppe till diskussion. Kanske i högre grad än herr Skoglund tycks göra har vi även fäst oss vid de forsk ningsmöjligheter som en naturlig älv erbjuder. 2 Jag tar först upp frågan om själva kraftbehovet. Centrala Driftledningen gjorde 1962 en kraftbalansstudie, i vilken pekades på att behovet av kraft ständigt ökas och kommer att öka mycket hastigare än det gjort tidigare. Detta talade enligt Centrala Driftledningen för att man borde bygga ut Vindelälven. Sedan dess har emellertid förhållandena ändrats. Fortfarande är ökningen av kraftbehovet enorm, till och med större än man tidigare förutsåg, men samtidigt har möjligheterna att skaffa kraft på annat sätt ökat mer än man kunde tänka sig. Det är inte längre för kraftförsörjningen nödvändigt att bygga ut Vindelälven. Därom har vi många vittnesmål, och det är inte vittnesmål som väger lätt, utan de utgöres av uttalanden från dem som officiellt fortfarande bedömer vårt behov av kraft.

Ganska nyligen framlade statsrådet Lundkvist en plan för de 10 eller 20 atomkraftverk, som han räknade med skulle bli nödvändiga inom den närmaste framtiden för att möta ett stegrat kraftbehov. Han hade då inte alls tagit ställning till om Vindelälven skulle byggas ut eller ej — det var helt enkelt inte relevant för bedömningen av hur kraftförsörjningen skulle klaras. Under alla förhållanden behövdes alltså 10 eller 20 kraftverk. Man håller också nu på med att bygga dessa kraftverk. För att det skall komma in i protokollet vill jag återge en rad av de uppgifter som har lämnats oss om olika atomkraftverk som nu fullbordas i landet. Oskarshamn får 1970 ett kärnkraft verk på 400 MW. Ringhalsverket, som ägs av vattenfallsverket, blir färdigt 1973 och får en effekt på 750 MW. Krångede i Gävle får 1975 ett oljekraftverk på 300 MW. Karlskrona får ett oljekraftverk, som åtminstone delvis skall vara färdigt 1971, på ungefär 300 MW och man räknar med att effekten senare skall fördubblas. Stockholms elverk bygger i Hässelby ett kraftverk som skall ha en effekt på 160 MW. AB Aroskraft får 1969 ett kraftvärmeverk på 265 MW. Sydkraft har planer på ett värmeverk i Barsebäck, som man räknar med skall få en effekt på upp till 2000 å 3 000 MW. Stenungsundsverket, som ägs av vattenfallsverket, har nu en effekt på ungefär 600 MW. Vattenfallsverket planerar i samarbete med Göteborgs stad ett kraftvärmeverk på 500 MW 1975 och tillsammans med Norrköping ett på 230 MW. Kärnkraftverket i Väröbacka, som vattenfallsverket planerar, beräknas 1973 ha en effekt på 600 MW och senare kunna byggas ut till 3 000 MW. De största atomkraftverken skulle vardera få en kapacitet som är fem eller tio gånger större än den som skulle nås genom en utbyggnad av Vindelälven fram till 1975. även om Vindelälven skonas, är utbyggnaden av vattenkraften inte avslutad. Det är alltså inte enbart atomkraftverk som kommer till — vi fullföljer också vattenkraftbyggen. Vattenfall har utbyggnadsplaner för några redan reglerade älvar, nämligen Skellefte älv, Lule älv och Lilla Lule älv. Situationen i dag är inte risk för brist på kraft — snarare råder för dagen ett överskott på kraft, vilket säkrats genom planeringar på annat sätt än genom Vindelälvsbygget. Jag vet att man kan säga — och det har vi också redovisat — att det finns påtagliga fördelar med vattenkraft som komplement till atomkraft. Det är riktigt, men om vi inte bygger ut Vindelälven, har vi inte berövat oss möjligheter att få vattenkraft. Vi har redan vattenkraft i stor omfattning och vi kom mer — som jag redan sagt — att fullfölja byggandet av ytterligare ett par kraftverk. Det avgörande skäl som låg till grund för 1962 års plan, nämligen att vi bör säkra kraftförsörjningen, föreligger enligt vår mening inte nu. En annan fråga är kraftpriset. Vattenfallsverket har som bekant till uppgift att på gynnsammaste sätt förse oss med kraft. Vid en jämförelse mellan vattenkraftalternativet och kärnkraftalternativet blir efter vad expertutlåtanden säger och det tycker jag inte att herr Skoglund skall sätta sig över — lönsamheten år 1975 lika stor, om vi räknar på medelkostnaden för kärnkraftbyggen och för Vindelälvsbygget. Om vi ser Vindelälvsbygget som en marginalkostnad för hela denna långa följd av vattenkraftbyggen och jämför med marginalkostnaden för motsvarande energimängd vid ett atomkraftbygge, finner vi att det blir klart mer lönsamt att ta ut kraft ur atomkraftverk. I en artikel som nyligen publicerats med anledning av AB Atomenergis 20 årsjubileum skriver direktör Brynielsson, att vi genom atomkraft skulle få ett mycket reducerat kraftpris. Vi skulle alltså kunna få mycket billigare kraft samtidigt som vi skulle få en mycket stark ökning av vår kraftförsörjning. Det ekonomiska utbytet av en utbyggnad av Vindelälven är alltså intet. Vi skulle snarare få dyrare kraft, än om vi låter bli att bygga ut Vindelälven och i stället gör en relativt liten ökning på något av atomkraftverksbyggena. — Om vi bygger ut Vindelälven i dag, när det inte är lönsamt och inte behövs för kraftförsörjningen, förefaller mig Vindelälven röna samma öde som den soldat som skjuts på krigets sista dag, när man redan har fred i sikte. Låt mig beröra frågan om arbetstillfällen och arbetslöshet. Herr Wikner sade att arbetslösheten är det svarta moln, som måste skingras snabbt. Tyvärr, herr Wikner, finns det icke någon som vågar påstå att man snabbt sking rar det molnet eller över huvud taget skingrar det genom en utbyggnad av Vindelälven. Jag förstår det motivet för att gripa varje chans att över huvud taget få någon sysselsättning i dessa bygder. Jag förstår att särskilt de, som bor där uppe, känner detta mycket starkt. Men alla har omvittnat, att ett kraftverksbygge av detta slag endast ger en mycket kortvarig sysselsättning för arbetskraften och att endast relativt få personer härigenom kan sysselsättas. Vid kraftverksbyggen växer det ofta upp en tätort, men när kraftverksbygget är avslutat dör bygden. Det behövs ingen personal på platsen för att sköta kraftverket, utan det räcker att det sitter en man i Umeå och trycker på en knapp. I en intervju i en västerbottenstidning har herr Lundmark sagt, att det i dag omedelbart behövs 2 700 arbetstillfällen i Västerbottens inland — det kanske även innefattade södra Norrbottens inland. Med denna siffra skall man alltså jämföra de arbetstillfällen som kan skapas genom ett kraftverksbygge i Vindelälven. Det har sagts, att detta krafiverksbygge skulle kunna sysselsätta 300 man under tio år. Men faktum är att man inte kan börja kraftverksbygget förrän 1970, och då kommer man att ta den arbetskraft som nu är sysselsatt i Ajaure. Syftet var ju att omedelbart skingra = arbetslöshetens moln, men 1968 skulle inte en enda man sysselsättas. Inte heller 1969 kan en enda man sysselsättas. Enligt Vattenfalls egen uppgift kan man 1970 sysselsätta 60 man. Under de två närmaste åren därefter kommer man så småningom upp till 270 man. Då har man alltså lyckats sysselsätta dem som nu arbetar i Ajaure. Redan år 1975 har arbetsstyrkan minskats till kanske 150 man; då är den etappen avslutad. Hur många från Arjeplogs kommun kommer att sysselsättas? Jag skulle tro, att det var arbetslöshetssituationen just i Arjeplog, som grep oss mest, när vi besökte Västerbotten. I Arjeplog sade man enstämmigt redan då, att det för kommunen var nödvändigt, att älven byggdes ut. Det sade man inte i de andra kommunerna. Kommer över huvud taget någon från Arjeplog att tas i anspråk för utbyggnaden? Vi kom till tals med utomordentligt fint kommunalfolk där uppe, som trots allt hade en mycket realistisk syn på problemet och som sade, att det för dem var mycket viktigt att en del av den äldre arbetskraften kunde sysselsättas om så bara några år. De visste, att utbyggnaden inte var någonting ait bygga på för framtiden för kommunen, de visste, att den inte skulle hindra avfolkningen av bygden eller rädda bygden, men den skulle betyda att äldre personer, som inte kan flytta från trakten, fick sysselsättning några år. Det är fullt juste att anse att detta är ett så angeläget motiv, att alla skäl mot företaget skall stå tillbaka. Men då skall man också redovisa detta och icke, såsom herr Skoglund försökt, utmåla det som om ett kraftverksbygge skulle rädda Västerbottens inland, rädda avfolkningskommunerna från arbetslöshet, hålla kvar de unga i trakten och låta kommunen leva vidare. Det realistiska motivet är kort och gott att man vill ge några äldre personer sysseisättning från 1970 och några år framåt. Här talades om att en investering på en miljard måste göras. Som man har sagt, uppgick inte lokaliseringsmedlen till mer än 800 miljoner, och jämfört med det är en miljard stora pengar bara för Vindelälven. Skall vi inte också ta litet hänsyn till vad man kan få för en miljard om man satsar den på annan lokalisering i stället? är sysselsättning för några få människor några år det enda utbyte man kan få för en miljard? Måste man inte även i en sådan här fråga, som lokalt kan vara mycket brännande, ta hänsyn till andra icke lokala synpunkter? För oss som inte bor där uppe kan det i varje fall vara försvar bart att se även denna lokaliseringsåtgärd som någonting som bör vägas mot andära med hänsyn till kostnad och resultat. Man har här velat göra gällande, att arbetsmarknadsstyrelsens chef betraktar Vindelälvens utbyggnad som ett viktigt lokaliseringsobjekt. jag skulle vilja höra vem av er, som har fått det beskedet av <arbeismarknadssiyrelisens chef. Han har nämligen aldrig sagt detta. I stället anser han, efter vad jag förstår, att det är alldeles för överdrivna föreställningar man har om detta som ett arbetslöshetsprojekt. Jag känner dessutom till hans privata mening i denna fråga. Den stämmer inte alls med den som herr Skoglund har försökt göra gällande såsom arbetsmarknadsverkets. Varför skall vi säga mer än det som är sant? Även om man är intresserad av frågan där uppe, bör det räcka med att redogöra för fakta. Jag vet, att man kan säga om Vindelälvsbygget ait det ger en galgenfrist. Jag förstår helt herr Lundmark när ban säger att en galgenfrist är av stort värde för den som skall hängas, och jag har full respekt för den uppfattningen. Det är tyvärr bara så, att det blir ytterst få som får en galgenfrist genom detta. De andra blir hängda ändå, om ingenting annat händer. Det har också sagts, att man genom Vindelälvsbygget skulle få rådrum för att vidta andra lokaliseringsåtgärder. Nu är det emellertid faktum — det har omvittnats av andra, som har erfarenhet av dylikt — att när man räknar med ett kraftverksbygge, så vidtas inga andra lokaliseringsåtgärder. Sedan står man där, efter att ha försörjt några äldre personer några år, ganska tomhänt och utan de lokaliseringsåtgärder som kanske annars kunde ha vidtagits. Jag förstår att man kan väga det ena mot det andra. Men man skall också redogöra för bägge alternativen — dels det som avser ett kraftverksbygge, dels det som innebär, att man beslutat sig för andra åtgärder, därför att man inte tror på kraftverksbygget. I första kammaren framhölls, att Vindelälven är ett riksintresse, och detta är riktigt. Det är ett intresse för hela landet att bevara den. Men då måste det också uppfattas som ett riksintresse, att Ilokaliseringsåtgärder vidtas, och detta särskilt med tanke på dem, som efter den kanske väl kraftiga agitationen där uppe räknat med arbetstillfällen och rättat sitt handlande därefter. Oavsett hur denna fråga avgörs, bör det vara angeläget, att hela riksdagen betraktar Västerbottens inland som ett synnerligen viktigt lokaliseringsområde. Somliga säger, att turismen kommer att betyda mycket. Herr Skoglund har polemiserat mot helt andra yttranden än dem utskottets förslag innehåller. Han har talat om en grupp svärmare och om uppsalagruppen och varit ironisk mot många, som han menar bara ser på naturen och inte känner till realiteterna. Läser herr Skoglund utlåtandet skall han emellertid finna att utskottet framhållit att turismen naturligvis kan öka men att detta inte kan medföra någon väsentlig ökning av arbestillfällena. Det är alltså bara av begränsat värde. Således har utskottsmajoriteten inte överdrivit saken. Fisket betraktar vi väl närmast som en turistattraktion och därför bidragande till turismen, och det är klart att det ger en viss bärgning för dem, som bor där uppe. Vi förstår också, att det är nödvändigt att vara rädd om älvfisket och att älven exempelvis måste vara sådan, att laxen kan leka där. Men vi har inte bedömt dessa frågor som väsentliga för försörjningen för människorna där uppe. Jag tror inte, att det finns några genvägar att rädda den bygden, liksom det inte finns genvägar att rädda de glesbygder, som ligger i Norrbotten eller på annat ställe. Det är väl riktigt — och det är dit bl.a. regeringens jordbruks politik och sammanslagningen av kommunerna har syftat — att man får räkna med relativt stora tätorter och att man inte kan vänta, att småbruk och skogsbruk, som är knutet till småbruk, skall kunna hävda sig i fortsättningen. Det är därför oriktigt att nu måla upp det så, att om man inte bygger ut Vindelälven, kommer bygden att avfolkas på småbrukare. De har väl ändå inte en så säker utkomst efter vad jag har förstått. Jag begriper ju inte så mycket av detta — jag har bara hört det litet vid sidan om. Jag vill erkänna, att det som har haft stor betydelse, åtminstone för mitt eget ställningstagande, har varit forskningssynpunkterna. Forskningens företrädare har hävdat, att en outbyggd älv, som får leva kvar i sitt naturtillstånd, har ett oerhört stort värde. Jag refererar här dem, som kan uttrycka det bättre än jag. Genom att älven från fjällen till havet, framhåller man, genomlöper en mängd olika zoner med stora skillnader i klimat, geologi, växtoch djurvärld, erbjuds utomordentliga möjligheter för ekologisk forskning. Den ekologiska forskningen har hittills varit bristfälligt tillgodosedd i vårt land. En betydande förbättring inträder när de ekologiskt inriktade institutionerna för botanik och zoologi inrättas vid Umeå universitet. Jag citerar sedan filosofiska fakulteten där. Jag förstår, att herr Skoglund kan skratta åt det, men det bör han inte göra, när han vill ha ett universitet där uppe. Fakulteten säger, att »när man nu bygger upp viktiga forskningsoch undervisningsinstitutioner i Umeå, som drar höga kostnader i byggnad och organisation, så bör det också vara angeläget att bevara forskningsoch undervisningsmaterial i form av en naturlig miljö såsom Vindelälvsdalen, välbelägen i förhållande till universitetet». Man säger också bl.a., att om vi mister vår sista orörda sydnorrländska älv — här kan man inskjuta att det finns andra älvar, men inte av den storleken — kom mer vi att för all framtid undandra forskningen ett synnerligen betydelsefullt material. Herr Skoglunds energi och kärlek till hembygden har satt bestående spår i Västerbotten. Genom hans outtröttlighet har Västerbotten fått den ena bildningsinsitutionen efter den andra. Jag betraktar alltså detta i stor utsträckning som ett resultat av herr Skoglunds personliga energi. Vi har sett hur energisk han är. Han har ju inte börjat agera här i kammaren i dag utan han har hållit på under lång tid, även genom individuell behandling av ledamöterna. Jag vet att herr Skoglunds metoder brukar vara framgångsrika. Jag vet, att han tiggde till hushållslärarinneseminariet där uppe i Umeå — han tiggde ihop pengar för att sedan ha ett tryck på statsmakterna att få seminariet. Stiligt gjort! Han såg till, att man fick en tandläkarhögskola. Han såg till, att man fick det femte exemplaret där uppe, så att man kunde få ett universitetsbibliotek, och därmed hade han väl också säkrat att man så småningom kunde få ett universitet. Man fick en medicinsk högskola, man fick en socialhögskola och man får nu den ena fakulteten efter den andra utbyggd där uppe. Men att herr Skoglund lyckades få dit alla dessa institutioner berodde nog, fastän herr Skoglund förnekat det, delvis också på faktiska företräden för Umebygden och Västerbotten och alltså inte bara på att man där uppe hade en mycket duktig riksdagsman eller ett duktigt statsråd. Bygden erbjuder så många fördelar, t.ex. en vacker natur med bl.a. en orörd älv. I varje fall betydde detta mycket för etableringen av den ekologiska forskning jag nyss omnämnde. Är det då inte juste, herr Skoglund, att ge även de argumenten, inte bara herr Skoglunds personliga energi, äran av att man fick ett kulturcentrum i Umeå — och sedan hålla fast vid att de förutsättningarna inte bör undan röjas? Det måste väl vara riktigt att bevara naturen och älven, som dock har stor lockelse, så långt söder ut som möjligt i förhållande till Norrbotten. Jag tycker att herr Skoglund skall fundera på detta en gång till. Hans namn är inskrivet i reformernas stora mängd uppe i Västerbotten — t.o.m. inskrivet så att han själv är hedersdoktor vid en av universitetsinstitutionerna. Man får inte glömma dem, som arbetat med annat än statistik och forskning. Och vad är man beredd att skaffa dessa människor? Herr Skoglund är inte beredd att skaffa dem en försörjning i stil med vad som erbjudits vid universitetet, utan det blir relativt kortvariga anställningar för en del äldre arbetare, anställningar utan någon säkerhet för att arbetena sedan kan följas av något annat. Det är sanningen! Det är förståeligt om man griper efter ett räddande halmstrå, när man upptäcker svårigheter i sin närmaste omgivning. Jag är den sista att klandra att någon blir gripen av att se människor, som hittills har haft sin bärgning hela livet, plötsligt stå utan någonting att försörja sig på. Men Vindelälvsutbyggnaden är knappast ens ett halmstrå. Man har sagt, att Vindelälven är en riksfråga, och värdet av en outbyggd älv taxerar jag och ett enhälligt utskott högre än värdet av den relativt obetydliga sysselsättningsökning som kan åstadkommas med mycket stora investeringar.